Herr talman! Det är klart att det finns väsentliga skillnader mellan fattiga och rika i Amerika och i Förenta staterna, såsom utrikesministern nämnde. Säkerligen är det en betydligt större procentandel låginkomsttagare bland de svarta än bland de vita, men det finns många också bland de vita. Vad jag reagerade mot var att utrikesministern nämnde Amerika, Sydafrika och Rhodesia i ett svep när det gällde att karakterisera en uppdelning efter hudfärg. Jag beklagar att han nu inte tog tillfället i akt att rätta till denna uppenbara oriktighet, ty att dra en sådan parallell är inte möjligt.

Herr talman! Det finns grader i helvetet och trappsteg i himlen, säger utrikesministern — vad nu detta kan ha med denna debatt att göra. Men vad som har med denna debatt att göra är att det i den socialdemokratiska riksdagsgruppen finns två helt oförenliga ståndpunkter när det gäller att bedöma mittenpartiernas alternativ till u-landsfrågan. Den ena ståndpunkten går ut på att det inte finns någon skillnad alls mellan regeringen och mittenpartierna. Den andra ståndpunkten går ut på att skillnaderna är så stora, att vi inte har någon chans att klara våra krav. Varför skall man hålla på att göra olika värderingar och diskutera, när det finns klara siffror som beskriver skillnaden mellan alternativen? Jag medger att i det stora globala perspektivet och mot bakgrunden av de behov som föreligger skillnaderna inte är särskilt stora, men de finns där ändå. Och de går att beskriva. Det gäller för nästa budgetår 100 miljoner kronor — det är fyra gånger hela det tekniska biståndet till vårt största huvudmottagarland. Det gäller 900 miljoner kronor för perioden fram till 1972 75. Det är lika mycket som allt svenskt bistånd sedan 1962. Dessa siffror visar att det är en ganska bestämd skillnad. Jag ställde tidigare en fråga till fru Lewén-Eliasson, och jag tror också till någon annan. Min fråga var: Hur kommer den socialdemokratiska oppositionen, om det är vi på den borgerliga sidan som framlägger nästa u-landsbudget, att reagera om vår plan är mera avancerad än den socialdemokraterna i dag är beredda att stödja: Kommer socialdemokraterna då att yrka på sänkningar eller kommer de att acceptera den? Fru Lewén-Eliasson svarade med att det ligger en svårighet i, att hennes egen ståndpunkt kommer att finnas representerad även i den regeringen, i högerns skepnad. Herr Torsten Nilsson svarade med att hänvisa till Norge. Men min fråga, herr utrikesminister, gällde en svensk regering, i vilken mittenpartierna har majoritet. Skulle inte utrikesministern vilja ta chansen att nu svara på frågan, det må vara att den är hypotetisk men den är ändå inte alldeles orimlig. Hur kommer den socialdemokratiska oppositionen att reagera, om en regering med mittenpartierna som majoritet lägger fram den plan som vi nu presenterat i våra reservationer? Kommer ni att yrka på lägre anslag eller kommer ni att acceptera vår plan? Jag tycker att frågan är klart framställd och därför borde vara ganska enkel att svara på.

Herr talman! Jag skall be att få citera utrikesministern: »Herr Bohman antydde något om att man eventuellt skulle tillsätta en parlamentarisk utredning.» Det är en mästerlig omformulering av mitt konkreta förslag till regeringen att överväga en sådan utredning. Sedan säger utrikesministern att han har svårt att tänka sig detta, ty en sådan utredning tar — det vet man av erfarenhet — mycket lång tid för sitt arbete. Man kan åstadkomma behövliga organisatoriska justeringar på annat, mera praktiskt sätt. Men då har utrikesministern missat själva poängen i min tanke. Syftet med en parlamentarisk utredning var att man därigenom skulle lyfta frågan över det partitaktiska spelet och åstadkomma resultat. Motivet var bl.a. att det i alla partier finns opinioner som är negativt inställda till u-hjälp. Detta motiverar ännu starkare försök att avpolitisera frågan. Vi har exempel tidigare i svenskt parlamentariskt liv på att frågor som angår hela nationen men som likväl är kontroversiella på motsvarande sätt berövats sin partiskiljande karaktär. Jag tycker att partitaktiskt spel kring u-landsproblematiken rimmar illa med det djupa allvar som här är invävt.

Herr talman! Får jag bara beträffande formuleringen om Amerika och hudfärgen säga att det nu står klart för mig att det här föreligger en lapsus, som utrikesministern inte varit medveten om och som han nu gör sitt bästa för att bortförklara. Jag tror inte att han konkret menar vad som står skrivet. Detta kan kanske vara en uppmaning till honom att mer noggrant titta på de manuskript som föreläggs honom.

Jag har icke någon känsla av, herr utrikesminister och ärade kammarledamöter, att jag här bedriver något partipolitiskt spel. Det skulle jag kunna sägas ha gjort om det vore så, att man inom regeringen hade den uppfattningen att det fanns några partipolitiska fördelar att vinna genom att gå på vår mer expansiva linje. Men en sådan uppfattning har ju regeringen inte. Den har i stället den motsatta uppfattningen, nämligen att man måste anpassa sig ef ter en opinion vars majoritet är eftersläpande. Om en avpolitisering av denna fråga skall innebära, att man låter dem som vill gå långsammast fram bestämma takten — och det finns en stark tendens i den riktningen i utrikesministerns anförande — då kommer vi att ta en politisk strid på denna punkt och vi kommer att fortsätta denna strid. Vi tror att ni, när tiden är mogen, kommer att närma er vår ståndpunkt, ty det är den som har framtiden för sig. Om de som vill gå långsammast fram skall bestämma takten i det här landet och i andra länder, då kommer i framtiden — i motsats till de förhoppningar utrikesministern uttryckte i sitt anförande — demokratins utsikter i världen att vara dåliga.
Herr talman! Utrikesministern retirerar nu genom att säga att han inte vet hur förslaget kommer att se ut. Jag sade: Om det förslag vi nu lägger fram som reservation skulle framläggas som proposition, hur skulle ni då ställa er? Jag tycker frågan är ganska enkel. Den är hypotetisk, säger utrikesministern, och man kan därför inte diskutera den. Varför inte det? Ni ställer ofta hypotetiskt frågor om vad en borgerlig regering skulle göra, vilket inflytande högern skulle få i en sådan regering etc. Vem är det som över huvud taget kräver besked? Men okay, utrikesministern vill inte svara på min fråga; den tycks vara besvärlig. Jag skall därför inte vara envis utan lämna den. Det är ju dessutom möjligt att det intresse som utrikesministern i sitt senaste inlägg lade i dagen för att höja denna fråga över partigränserna kommer att få till följd, att han, om vi lägger fram ett förslag med den målsättning som vi i dag föreslår i reservationen, i partiekumenikens intresse kommer att acceptera det. Jag hoppas det. Men jag skulle gärna vilja fråga: På vilket sätt har socialdemokraterna tidi gare visat något intresse för att höja denna fråga över partikäbblet? Vad är det för initiativ som utrikesministern tagit för att höja denna fråga över partigränserna? Har utrikesministern gjort något försök att få till stånd någon »försvarsuppgörelse» i u-landsfrågan? Har utrikesministern någonsin försökt få sina representanter i utskottet att diskutera en kompromiss? Vi har haft olika förslag om höjningar av u-landsanslaget uppe till behandling — ibland har de föreslagna höjningarna varit små, 15 miljoner, 30 miljoner etc. Nu är det 100 miljoner kronor. Men aldrig någonsin har vi kunnat rubba socialdemokraterna ett enda öre från deras förslag, aldrig någonsin har det funnits minsta lilla intresse för en kompromiss från socialdemokraternas sida. Socialdemokraterna har ständigt hållit på sitt eget bud — det lägsta — och avvisat alla andra förslag. Jag tycker att det vore alldeles utmärkt om vi kunde komma överens i denna fråga, om vi kunde slippa de stora partifejderna om u-landshjälpen, men bara under en förutsättning, nämligen att u-hjälpen höjs till en anständig nivå. Så länge vi inte får en u-hjälp på anständig nivå är striden bättre än kompromissen — för u-ländernas skull.

Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har i flera inlägg redovisats vår inställning till denna fråga, och jag ;skall därför fatta mig kort. Jag vill först säga att vi ju är tämligen överens om att det fordras information och upplysning om u-hjälpen för att få till stånd ökat intresse för frågan. Jag vill fråga: Vad har herrarna från mittenpartierna bedrivit för upplysningsverksamhet i dag? Finns det någonting som kan användas i upplysningsarbetet och i informationen om u-hjälpen? Har man sagt någonting po sitivt om den u-hjälp som vi bedriver för att informera människorna om vad vi har gjort och vad vi kan göra? Nej, man har hela tiden ägnat sig åt angrepp på regeringen. Det är inte u-hjälpen man är intresserad av utan det är att komma åt regeringen. Herr talman! I inläggen av utrikesministern och fru Lewén-Eliasson har vi fått en målande skildring av den ofantliga klyftan mellan rika och fattiga länder, en klyfta som onekligen blir allt större. Allt fler människor i vårt land börjar bli medvetna om hur det ser ut i vår omvärld. Vi möter ju dagligen nöden och eländet i TV och i andra massmedia. Vi tillhör en privilegierad minoritet i den mänskliga gemenskapen. Hur reagerar då människorna inför denna situation? Vi ser hur en del människor blir förlamade. De tror inte att det finns någon som helst lösning av detta ofantliga problem. Andra sveper in sig i sin egen välfärd och hoppas att den skall bestå för dem. Det mönstret känner vi igen från reformarbetet i vårt land under 1900-talets allra första år, när den stora massan i vårt land levde i ett u-land. Vidare finns det de som för dogmatiska teoretiska resonemang om hur världen egentligen borde se ut. Det känner vi också igen från vår egen utveckling. De säger nej till reformernas väg, och likväl finns det ingen annan väg att gå än den genomtänkta reformvägen, om vi skall kunna möta den allt snabbare befolkningstillväxten, försörjningsbristen och utvecklingsproblemen. Utan väl genomtänkta och genomarbetade program blir allt i detta sammanhang ord och ingenting annat än ord. De fattiga ländernas problem är naturligtvis i lika stor utsträckning våra problem. Det kan inte nog starkt understrykas och tillräckligt ofta framhållas, att arbetet för en fredlig värld kan krönas med framgång endast om vi förmår att gemensamt lösa hela värl dens försörjningsoch utvecklingsproblem. Jag stryker under gemensamt: vi måste nämligen göra klart för oss att Sveriges del i det totala utvecklingsbiståndet är mycket marginell och kommer att bli mycket marginell, även om vi ökar vårt bistånd mycket kraftigt. Sverige är ett mycket litet land; vi är som en indier framhöll vid ett samtal jag hade med honom i FN ingenting annat än ett litet, intressant, socialt laboratorium. Det är därför vi skall göra våra insatser i de internationella organisationerna. Jag tror också att vi hitintills har gjort de största insatserna just inom de internationella organen, inte bara så att en stor del av våra hjälpinsatser kanaliseras via FN och andra interna tionella organ utan framför allt genom att vi förberett marken för biståndsprojekt. Våra konkreta insatser då det gäl ler familjéplaneringen hälsas ju med glädje, och de betyder utan tvivel mycket, men om vi inte i de internationella organen hade förberett marken skulle sådana insatser ha varit helt omöjliga helt enkelt därför att de inte varit välkomna i de länder där de nu företas. Det är däri som våra stora insatser ligger. Familjeplaneringens genombrott är i dag ett faktum. Visserligen är vägen lång innan regeringarnas positiva inställningar leder fram till positiva resultat, ty det finns stora hinder att övervinna — traditionella och religiösa. När vi började i FN mötte vi stort motstånd från alla håll, inte bara hos företrädare för olika religioner utan också hos mycket mäktiga politiska motståndare till familjeplaneringen. Kampen för familjeplaneringen är ännu inte slutförd. Det finns också andra föreställningar och fördomar som måste bekämpas i många länder, föreställningar och sedvänjor som utan tvivel hindrar utvecklingen. Vi får nog även på dessa områden börja tala i klartext och inte längre vara så finkänsliga i de inter nationella organ där vi har tillfälle att ge vår mening till känna. De stora problem som u-hjälpen rymmer löses enbart genom samfällda insatser av i-länderna. Det är bland annat av det skälet, som en stor del av bjälpen bör vara samfälld, d. v. s. gå genom FN eller andra organ. När det nu förordas vad som kallas multilateral hjälp görs inte detta för att vi skall komma undan billigare. Det kostar oss precis lika mycket att satsa på svenska projekt i u-länderna som att satsa på sådana projekt som FN eller andra organ står bakom. I båda fallen är det fråga om personella insatser. Det gäller lärare av olika slag, byggnadstekniker, agronomer och andra jordbruksexperter, arbetsledare, sjuksköterskor och läkare samt inte minst administratörer som kan hjälpa dessa länder att bygga upp en administration som kan ta emot utvecklingsbistånd. Vi skall inte inbilla oss att vi kan skicka en summa pengar till FN och begära att man där skall gå ut till andra delar av världen och köpa dessa experter eller annan utbildad personal. Det finns inte mer läkare, lärare och liknande personal i de andra länderna. Med det anförda har jag velat belysa att biståndsverksamheten inte i första hand gäller så och så många miljoner kronor utan att det är fråga om att omsätta miljonerna i resurser, i experter. Jag har inte kunnat underlåta att göra detta påpekande, eftersom somliga resonerar som om man kunde öka biståndsverksamheten väsentligt utan att det medför någon uppoffring. Jag vågar påstå att en rejäl satsning på u-hjälpen kommer att märkas på alla områden av den offentliga sektorn. Vi kommer att få finna oss i att ha större skolklasser längre än vi annars skulle behöva, längre väntetider på polikliniker, hos läkare 0. s. v. Vi kan också få svårigheter på arbetsmarknaden. Nu har jag hört vissa yngre folkpartister påstå att det inte alls är nöd vändigt att höja skatten för att kunna göra större insatser på det här området. Man har menat att efter det att vi fått en borgerlig regering kommer produktionen att öka, och då kan vi öka våra insatser till u-länderna utan att behöva göra några uppoffringar. Ett sådant resonemang hjälper sannerligen inte till att förbereda allmänna opinionen för ett ökat u-landsstöd. Jag vill här också säga några ord om den upplysningsverksamhet som är så nödvändig på detta område. Ett av de krav som demonstranterna utanför detta hus har ställt är just att vi skall satsa mera på information och upplysning om u-landsfrågorna. För min del vill jag kraftigt understryka behovet av en sådan upplysning. Men samtidigt vill jag betona att det är oerhört svårt att träffa rätt i en sådan upplysningskampanj. Vi vet exempelvis att ungdomen och studenterna har varit mycket aktiva för ett kraftigare u-hjälpsengagemang. Många ungdomar offrar också tid och pengar för den sak, som de och vi anser vara ett av de mest angelägna och brännande problemen i vår tid. Många har också fört fram goda argument för ökad u-hjälp och med skicklighet försökt övertyga andra och stimulera dem till personliga uppoffringar för u-länderna. Men samtidigt har andelen av studenter som genom sin kårorganisation hjälper till att finansiera stipendiater från u-länderna stadigt sjunkit. Vid starten nådde man en så pass hygglig siffra som 61 procent av studenterna. I dag är man totalt nere i 31 procent, detta trots ökad upplysning via massmedia, partierna, de ideella organisationerna och — inte minst — fastande studentkolleger. Jag säger inte detta som någon anklagelse mot studenterna utan bara för att illustrera hur svårt det är att engagera en majoritet av befolkningen för en fråga som kan synas perifer och som inte har den närkontakt med människorna som andra poli tiska problem har. Studenterna har sina näraliggande problem: UKAS, studiefinansieringsfrågan, barntillsynsproblemen etc. Oppositionspartierna har heller inte bidragit till att underlätta informationen om u-länderna och behovet av ökad u-hjälp. De har tagit som sin uppgift att tala om för svenska folket hur urusel ekonomi vi har här i landet. Den bild som oppositionen målar av vårt samhälle är enbart dyster. Om vi har en statistisk arbetslöshet på 50 000 man, så talar genast ett antal borgerliga politiker om att arbetslösheten i själva verket är mycket större, nämligen 150 000 arbetslösa. Och om vi får bekymmer med betalningsbalansen vill oppositionen göra troligt att vi står inför ekonomisk ruin. När en sjuk människa inte får plats på sjukhus har vi en vårdkris, och när bostadskön växer får vi genast en bostadskris. När vi sedan skall övertyga svenska folket om att vi mitt i alla dessa kriser, som de borgerliga målar upp, vill öka hjälpen till u-länderna, uppstår det en viss förvirring. Man säger då: Ja, men vi som har så oändligt stora problem och så många kriser som de borgerliga partierna påstår, hur skall vi kunna hjälpa andra länder? Vi har därför fått bedriva ett tvåfrontskrig, men vi har ändå lyckats övertyga människorna och har fått dem att inse, att när de borgerliga talar om kris menar de att vi har vissa problem. Vi har också lyckats få människorna att inse att vi kommer att klara våra åtaganden till u-länderna. Men för det behövs pengar och upplysning. De borgerliga partierna skulle egentligen få betala en särskild tribut till den upplysningsverksamheten för varje kris som de uppfinner. Man kan naturligtvis lätt votera fram ytterligare 100 miljoner kronor. Men man kan inte votera fram vatten ur torra ökenområden eller, såsom SIDA chefen sade vid ett tillfälle, votera fram skördar ur Indiens torra jord, som de allra fattigaste 500 miljoner människorna skall leva av. Det är levande händer och hjärnor med fantasi och skaparkraft vi behöver. Man diskuterar ofta vilka länder vi skall satsa på i detta sammanhang, och jag vill till sist säga ett par ord om detta. När det gäller vår egen verksamhet kan vi naturligtvis i ganska stor utsträckning själva bestämma detta. Med hänsyn till att hjälpen är så förhållandevis begränsad finns det naturligtvis dock all anledning att koncentrera denna, och då bör man ta hänsyn till vederbörande länders vilja att göra insatser för det egna folket. Nu vill jag påpeka att det kan inträffa — och tyvärr alltför ofta gör det — att länder, som vi i dag känner sympati för och ger hjälp, om någon tid får en ny regim som vi ogillar. Biståndsprojekten är inte alltid av den typen att de då kan avbrytas. Politiska förhållanden kan snabbt ändras, vilket gör frågan svår. Spörsmålet har emellertid en annan sida, och det var den jag egentligen ville framhålla. Målet för biståndsverksamheten är ju förbättrade levnadsbetingelser för de enskilda människorna, och det gäller alla individer. Det gäller de fattiga bönderna i Etiopiens byar, de hungrande arbetslösa i Indiens miljonstäder och Tanzanias fiskare vid Indiska oceanen. En grundläggande förutsättning för att få till stånd förbättrade levnadsförhållanden och levnadsbetingelser är en ökad nationalproduktion. Men det räcker inte, ty förbättrade levnadsbetingelser förutsätter dessutom en rättvis fördelning av de resurser man skapar. En ökad nationalproduktion är nödvändig, men en rättvis fördelning är lika nödvändig. Detta förutsätter utan tvivel också en social omdaning i vissa länder, så att den enskilde får vara med i beslutsprocessen och blir i tillfälle att utveckla ett socialt ansvarskännande. Detta är nödvändigt för att utvecklingen i dessa länder skall få en önskvärd riktning. Detta kan vi påverka i de internationella organ, där vi har stämma, bl.a. genom arbetet i ILO, Internationella arbetsorganisationen, som har som motto »Ingen varaktig fred utan social rättvisa». Därvidlag kan också våra hjälpinsatser betyda en hel del. När de bortglömda bönderna i Etiopiens avlägsna byar får skolor för sina barn, skolor som de själva med mycket stora uppoffringar medverkat till att få fram, kan detta för dem vara början till en social medvetenhet, och det kan bli fröet till en rättvis samhällsordning i deras land. På detta område har svenska fredskårister gjort betydelsefulla insatser. Tillsammans med etiopiska medarbetare svarar de nu för en stor del av skolbyggandet i Etiopien. Man får fram 1000 klassrum om året, vilket inspirerat Etiopiens myndigheter till att öka utbildningen. Numera får 10 procent av barnen skolutbildning, och denna andel kommer på en femårsperiod att ökas till 20 procent. Jag har velat nämna detta efter att på ort och ställe ha haft tillfälle att studera fredskåristernas insatser och även fått se hur människorna där upplever deras arbete. Dessa insatser kan utan tvivel komma att få en stor effekt när det gäller att bygga ett rättvisare samhälle i denna del av Afrika. Och här satsar vi alltså på ett land vars regering ju på intet sätt kan betraktas som progressiv. Herr talman! Förra året förde vi en lång debatt om u-hjälpen. Vi var på det klara med att biståndsverksamheten — både den bilaterala och den multilaterala — förutsätter planering på längre sikt, och vi har nu fått en sådan plan: 1 procent av bruttonationalprodukten 1974/75 i statligt bistånd. Detta är, som statsutskottet uttalat i sitt utlåtande, ett minimiprogram och kan som sådant accepteras. Det innebär att programmet inte kan försämras men väl kan förändras till det bättre — och detta i sin tur innebär till sist, herr talman, att vi gör utfästelser som vi med all säkerhet kan infria. Detta har varit och är den bästa politiken.

Herr talman! I slutet av förra århundradet fördes i vårt land en diskussion om den s.k. arbetarfrågan och om nödvändigheten av socialpolitiska åtgärder. Bakgrunden var den proletarisering som ägde rum. Diskussionen fördes i vida kretsar i termer av välgörenhet — man talade om att de bättre lottade hade en moralisk plikt att bistå de sämre ställda etc. Den socialistiska arbetarrörelsen var inte motståndare till socialpolitiska åtgärder, men den ansåg att man först måste klargöra orsakerna till fattigdomen för att kunna vidta riktiga och effektiva motåtgärder. Den kom också fram till att det krävdes en förändring av hela det ekonomiska systemet för att varaktigt lösa de problem det gällde. Parallellen med en del av u-landsdehatten i vårt land är påtaglig. Det talas om rika och fattiga länder utan någon realistisk analys av orsakerna till fattigdomen. Det heter i den nu diskuterade propositionen att de bättre lottade har en moralisk plikt att bistå de sämre ställda. Man talar allmänt om behovet av mera u-hjälp, precis som om det inte fanns många sorters u-landspolitik och som om det avgörande inte var just valet mellan dessa. Mittenpartierna anser sig mera u-landsvänliga än andra därför att de föreslagit 100 miljoner kronor mera i anslag inom det otillräckliga system som nu finns. Frågan om vilket år enprocentregeln skall vara genomförd ses ibland som det helt avgörande. Enligt vår uppfattning är huvudfrågan en annan. Det avgörande är att utforma en riktig politik i förhållande till u-länderna. När vi gjort det blir stora höjningar av anslagsbeloppen meningsfulla. grundvalen för en mera långsiktig planering av det statliga utvecklingsbiståndet. Det är angeläget att en sådan planering kommer till stånd — vi har länge efterlyst den.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 Ingenting sägs i propositionen om nödvändigheten av att stödja de fattiga folkens frihetskamp mot den imperialistiska utplundringen, trots att detta är själva den avgörande frågan. Inte heller när det gäller den konkreta svenska biståndspolitiken finns det någon analys av dennas hittillsvarande verkningar. Tag frågan om de s.k. huvudmottagarländerna!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 Här finns avgörande frågor som måste besvaras: Har biståndsinsatserna blivit bidrag till en utvecklingsprocess, som lett till förbättrade förhållanden för folkets breda lager eller har de väsentligen utgjort ett stöd för en reaktionär regim som står i vägen för en verklig utveckling? Hur är det t.ex. i Etiopien, som föregående talare berörde? Där har, som vi alla vet, en feodal regim hållit sig kvar vid makten med hjälp av en barbarisk undertryckningspolitik. I detta land har verkligen inte de politiska förhållandena förändrats snabbt. Men frågor av samma innebörd måste ställas också beträffande andra länder, t.ex. Indien. Svenska rapportörer, bl.a. Aftonbladets chefredaktör Gunnar Fredriksson, har nyligen skildrat hur klyftorna vidgats inom det indiska samhöället. Även wutvecklingsprogrammen, det utländska stödet, anses ha bidragit till denna utveckling. Konkreta anmärkningar har också framförts i debatten t.ex. mot anslagen till yrkesskolan i Liberia, som väsentligen blir u-hjälp till Lameco, mot pappersgåvorna till Indien och Pakistan, beträffande vilka hävdas av experter att effekten har blivit att industrins utveckling i mottagarländerna har hämmats. Jag vill också framhålla att många länder inte ingår i det biståndspolitiska programmet. Varför har t.ex. inte kontakt tagits med Cuba för en undersökning av dess behov av investeringar? Det finns garantier för att biståndsprojekt där verkligen blir till nytta för huvuddelen av befolkningen. Svenska projekt på Cuba kan lämpligen också kombineras med ett avskaffande av sockerregleringen och påbörjande av import av socker till vårt land. Det kan inte vara rimligt att fortsätta att ge stora subventioner till sockernäringen samtidigt som u-länderna söker avsättning för denna vara. En förändring av politiken på denna punkt skulle vara till fördel både för de svenska konsumenterna och för befolkningen på Cuba. Det sagda har redan fört mig över till frågan om handelspolitiken. Det skulle föra för långt att här gå in på en utförlig bedömning av vad som hände vid handelskonferensen i New Dehli och den svenska delegationens agerande. Utgångspunkten för vad som kan göras i fortsättningen är tyvärr det faktum, att inga större resultat åstadkoms. Konferensen var i avgörande stycken en besvikelse. Man kan länge diskutera orsakerna därtill. Men det väsentliga är: Vilka insatser kan Sverige göra nu på handelspolitikens område? Det finns två linjer i debatten. Den ena är att vi måste fortsätta att verka på det internationella planet för att söka åstadkomma överenskommelser som blir ett stöd för u-ländernas handel. Den andra är att vi själva skall vidta vissa åtgärder. Jag ser ingen mot sättning mellan de bägge framgångslinjerna — de måste förenas. Men det betyder att vi inte får begränsa oss till arbete för internationella överenskommelser, även om det är det avgörande på lång sikt. Vi måste också vidta åtgärder själva, omedelbart och oavsett att vissa internationella avtal inte har träffats.

Det gäller alltså i sak att på väsentliga punkter genomföra de krav som ställs av u-länderna i Algerchartan. Det finns ytterligare ett huvudproblem i u-landspolitiken. För att underutvecklingen skall kunna hävas krävs i verkligheten en nationell och social frigörelse — en revolution som befriar de fattiga folken från imperialismens grepp. Ett viktigt led i en effektiv ulandspolitik, som verkligen syftar till att främja en progresssiv utveckling, är därför ett direkt stöd till nationella och sociala befrielserörelser. I särskilda motioner har vi föreslagit anslag dels till befrielserörelserna i de av Portugal förslavade länderna i Afrika, dels till Demokratiska republiken Vietnam och Nationella befrielsefronten i Sydvietnam. Den första motionen har tyvärr redan avslagits av riksdagen, och på den andra yrkar statsutskottet nu avslag. Utskottets avslagsyrkande står i skärande kontrast mot vad som brukar sägas i de officiella talen om inställningen till kriget i Vietnam och de lidanden som befolkningen drabbas av. Herr Hector kommer att i ett särskilt inlägg tala för denna motion. När det gäller vårt allmänna krav på stöd till nationella och sociala befrielserörelser anför utskottet att förslaget skulle bortse från de folkrättsliga problemen. I nästa andedrag påpekar emellertid utskottet att humanitärt bistånd och stöd till civil utbildning redan utgår till vad som i realiteten är organ för befrielserörelser. Varför polemiserar man då mot kravet i vår motion? Det har vi litet svårt att förstå. Det folkrättsliga problemet har emellertid många sidor. Förenta Nationerna har proklamerat bojkott mot Rhodesia. Sverige stöder bojkotten. I detta läge invecklar sig ett av de största svenska företagen, ASEA, i ett projekt i Mocambique, som befinner sig i krig för sin frihet mot kolonialmakten Portugal. Ström från det planerade kraftverket kommer med säkerhet att levereras till Sydafrikanska unionen och sannolikt även till Rhodesia, som är granmnstat. Projektet förutsätter folkomflyttning och vad som i realiteten är slavarbete. Befrielserörelsen i Mocambique, Frelimo, som Sverige stöder med anslag till undervisningsverksamhet, vänder sig bestämt mot projektet. Strider inte ASEA:s deltagande i kraftverksbygget i Mocambique i verkligheten just mot folkrätten? Kritiken mot det planerade svenska deltagandet i kraftverksbygget måste i första hand riktas mot ASEA och den där bakom stående finansfamiljen. Den investeringsoch handelspolitik man vill bedriva står i direkt motsättning till den officiella svenska utrikespolitiken. Men kritik måste också riktas mot regeringen för att den inte tar initiativ för att förhindra dylika leveranser av strategisk materiel till en krigförande stat. Herr talman! Vi har i vår principmotion anfört en rad skäl till att det krävs en grundläggande förändring av den svenska politiken gentemot u-länderna. Jag har kort redogjort för de synpunkter som gäller handelspolitiken samt biståndsverksamhetens omfattning och in riktning. Vi vill att utvecklingsbiståndet skall koncentreras till de socialistiska låginkomststaterna, till andra antiimperialistiska regimer och till nationella befrielserörelser. Motiveringen för detta är att biståndet skall inriktas på länder med regimer som förmår att nyttiggöra detsamma.

Herr talman! Denna debatt har följt en rytm som är vanlig vid riksdagsdebatter i viktiga frågor. Först uppträder en representant för regeringen — i dag utrikesministern — sedan uppträder representanter för utskottet och diskuterar de frågor som varit aktuella vid ärendets behandling där. Därefter uppträder partiledarna och anlägger mera allmänna aspekter på ämnet. Och när man har kommit dit, då har egentligen allt sagts som är värt att sägas. Vi befinner oss i den situationen just nu. Då är det ingenting annat att göra än att låta bli att säga vad man hade tänkt säga, vilket herr talmannen säkert uppskattar vid denna tid på natten, och i stället försöka att något dröja vid en del punkter som varit centrala i den hittills förda diskussionen. Jag vill börja som Sven Wedén gjorde och tala om de unga demonstranterna här — våra gäster på planen utanför riksdagshuset och de demonstranter som har cirklat omkring.

Också jag har varit i kontakt med demonstranterna när de uppvaktade vårt parti, och jag vill utan tvekan säga att jag blev imponerad av deras intensiva intresse för u-landsfrågorna. Väl märkte man kanske ett visst förakt för vad vi håller på med här i riksdagen, och väl ansåg man oss mittenpartister som lika goda kålsupare som representanterna för högern och socialdemokratin. Nog kände man att de kanske inte hade så stor aktning för oss riksdagsmän. Var man därtill en äldre riksdagsman ansågs man, tycktes det, smått förlorad för världen. Men jag blev imponerad av dessa representanter för demonstranterna, ty de kunde sina saker. De var inne i ämnet, även om de kanske inte förstår och i varje fall inte uppskattar de former som vi har för våra överväganden och beslut i riksdagen. Tio professorer i nationalekonomi har stött demonstranterna i deras aktion. Jag skulle till riksdagens protokoll till åtminstone en del vilja återge vad dessa tio professorer i nationalekonomi säger, ty vad de här skriver är värt att komma ihåg. De säger att de allmänna uttalandena från politikerna inte har motsvarats av handling. De säger att en avgrund uppstått mellan principiella uttalanden och praktisk politik. Även dessa professorer ställer oss mittenpartister i flock och farnöte med högermän och socialdemokrater. Utan att nämna en särskild adress säger de, att de argument, som anförts mot kravet att snabbt öka det svenska biståndet till 1 procent av nationalprodukten, motiverades med att det inte finns samhällsekonomiskt utrymme. Man skulle ta hänsyn till betalningsbalansen, och detta utgjorde ett hinder för en snabb utveckling av u-hjälpen. Några sådana uttalanden har mig veterligt inte kommit från mittenpartierna. Så kommer man till en slutsats som säkert herr Bengtsson i Varberg bejakar och förmodligen också utrikesministern. De säger att det avgörande är hur vi värderar ökad u-landshjälp i förhållande till andra reformer och därmed till ökad privat och offentlig konsumtion och inhemska investeringar. Ja, det är just här det ligger. Vi har olika värderingar härvidlag. Det är obestridligt. Då kommer jag in på frågan om enprocentregeln. Som ni vet tillkom denna regel i Förenta Nationernas generalförsamling, jag vill minnas att det var 1960.

Som utrikesministern sade i debatten är det inte bara fråga om kvantiteten i pengar räknat utan också om kvaliteten på u-hjälpen.

Men denna enprocentregel har trots allt visat sig fungera som måttstock, i varje fall i stort, på volymen av u-hjälpen. Det är sant som utrikesministern sade — rätt skall vara rätt — att vi här i Sverige definierar enprocentregeln på ett för u-länderna mycket liberalt sätt, när vi säger att u-hjälpen skall uppgå till 1 procent av bruttonationalprodukten. Centerpartiet tog upp denna regel i riksdagen — det är inget skryt att påstå det, som herr Brandt sade. Vi tyckte det var helt naturligt att göra det. Sverige hade biträtt regeln i generalförsamlingen, och då var det rimligt alt riksdagen fattade ett principbeslut därom. Vi fick igenom enprocentregeln 1962. Vi ansåg — i all synnerhet när vi läste propositionen det året — att vi snabbt måste komma fram till detta enprocentmål. Det var sagt att 1960-talet skulle bli ett utvecklingens årtionde, och vi räknade — tyvärr väl optimistiskt — med att vi skulle ha varit framme vid detta mål ungefär vid det här laget. Så har inte blivit fallet. Nu håller vi på och bråkar om vid vilken tid punkt vi skall komma upp till 1 procent. Jag skall gärna medge att det är positivt att propositionen fastställer en tidpunkt; bara det skall man sätta värde på. Vi vill ha igenom enprocentregeln ett par år tidigare än vad som föreslås i propositionen. Man kan, som utrikesministern gör, säga att skillnaden mellan oss inte är så stor — han talade om en fylld bägare, där centerpartiets och folkpartiets förslag skulle representera skummet. Om utrikesministern vore här skulle jag fråga honom var detta härligt bornerande öl finns. Vi överdriver inte skillnaden mellan vårt partis inställning och den inställning som socialdemokraterna företräder, men man skall inte heller alldeles bagatellisera den som utrikesministern gör. Den ökning som vi föreslår är dock dubbelt så stor som den regeringen föreslår — 200 miljoner kronor mot 100 miljoner kronor — och vi vill nå enprocentmålet åtminstone två år tidigare än regeringen. Utrikesministern påstod att herr Wedén kom med en brasklapp när han sade att eftersom vi inte får igenom vårt förslag nu blir det svårare att nå målet vid den tidpunkt vi har tänkt oss. Jag instämmer i vad herr Wedén sade, men det är absolut inte fråga om någon brasklapp. Vi måste räkna med att inte få igenom vårt förslag i år; ökningen av u-hjälpen kommer att bli 100 miljoner kronor i stället för 200 miljoner kronor som vi föreslagit. Det betyder att vi för att komma fram till vårt etappmål vid den tid vi sagt måste höja våra krav för nästa år. Hur mycket vi skall begära nästa år är svårt att säga; det sammanhänger med nationalinkomstens ökning och med andra ting. Men jag skulle tro att vi nästa år kommer att stanna vid ett krav på 300 miljoner kronors ökning. Både utrikesministern och herr Bengtsson i Varberg har sagt att det föreligger stora svårigheter vid alltför kraftig utvidgning av u-hjälpen. Ja, visst gör det det. SIDA håller redan på att förbereda sina petita, och det står alldeles klart att det när det gäller den bilaterala hjälpen är omöjligt att pressa fram någon större ökning. Jag skall för resten inte kalla det den bilaterala hjälpen, utan vill beteckna det som den del av hjälpen som kräver stora personella insatser från svensk sida framför allt vad det avser det administrativa men också vad det avser folket ute på fältet. Det är klart att dessa 300 miljoner kronor i ökning — om vi nu stannar för det beloppet — åtminstone till större delen måste läggas på hjälp, för vilken det inte krävs så stora personella insatser från Sveriges sida. Det blir då i första hand att slussa pengarna till Förenta Nationernas organ. Så långt om enprocentmålet. Andra frågor som gång på gång återkommit i denna debatt är världssvälten och framför allt befolkningsexplosionen. Att vi skulle komma till det tillstånd i världen som vi har i dag kunde man se redan på 1930-talet och i varje fall på 1940-talet. Det visade den internationella statistiken. Man såg att födelsetalen i u-länderna höll sig höga och att dödligheten hastigt gick tillbaka. Vi exporterade från västerlandet våra medicinska upptäckter och våra upptäckter på hygienens område. Man kunde kontrollera farsoterna, man införde malariakontroll o. s. v. Det var som sagt lätt att förutse att det skulle bli som det blev. De barn som föddes passerade under minskad dödlighet uppåt i åldersklasserna, och nu befinner sig en alltmer ökad befolkning i de åldersklasser där man föder barn och där man utför produktivt arbete.

Allra mest märks detta på livsmedelsområdet. Livsmedelsproduktionen har ökat, men det har blivit fler munnar att mätta, och svälten är som den är. Nu säger vi, att vi skall försöka klara av detta problem genom födelsekontroll — eller familjeplanering som det litet försiktigare heter. Det är klart att Sverige, som är ett land som kan satsa på sådana åtgärder utan att möta motstånd från grupper inom den egna befolkningen, skall göra allt det kan i fråga om födelsekontroll, och det gör vi. Men man skall emellertid inte ha några överdrivna föreställningar om möjligheterna att nå resultat den vägen. Undersökningar, som jag, herr talman, vid denna sena timme inte kan referera, har visat att vad man kan åstadkomma genom en födelsekontroll, som verkligen accepteras av u-ländernas befolkning, är en uppbromsning av befolkningstillväxten men inte mer. Egentligen är det ganska viktigt att göra detta konstaterande när man umgås med regering och de ledande i de länder det här gäller. Man kan tryggt säga: Vi vill åstadkomma födelsekontroll — det är klart att landet i fråga självt också måste acceptera det — men ni skall inte tro att detta är ett försök av oss att smita undan ekonomiska, tekniska och andra hjälpåtgärder; enbart födelsekontroll klarar inte upp situationen. Det har sagts i denna kammare i dag att det numera bör gå bättre att införa födelsekontroll, därför att folk mer och mer börjar acceptera den. Det är sant. Men detta omdöme gäller de länder som ger hjälpen. Det är där det fortfarande finns ett motstånd, framför allt från katolskt håll, mot åtgärder på det födelsekontrollerande området. Men det har hela tiden varit så — det finns också undersökningar som klart visar detta — att det inom u-länderna själva inte finns någon nämnvärd resistens mot födelsekontroll. Man vill ha barn, det är sant, men man vill inte ha för många. Vi skall alltså inte vänta oss för myc ket av dessa åtgärder. Herr Hedlund sade för en stund sedan från denna talarstol att man i en sådan här viktig fråga inte får vara defaitist. Men när åren går och går, och alltför litet görs, så blir man mer och mer pessimistisk — det kan inte hjälpas. Man undrar om inte utvecklingen ändå så småningom kommer att gå emot en katastrof. Vi är troligen så sent ute att vad vi kan göra är endast att lindra katastrofen. Det kommer på många områden på jorden att uppstå ett hårt befolkningstryck. Överbefolkningen kommer att söka sig livsrum, som det hette på Hitlers och Mussolinis tid. Folkförflyttningar kan ske fredligt, men det är inte det vanliga.

Alltså måste vi redan av egen omsorg tänka på att verka för en effektiv uhjälp. Men vi måste framför allt göra det av humanitära skäl.

Precis detsamma gäller på det internationella fältet. Vi borde vara överens om att vi inte skall låta vår känsla för medmänniskor göra halt vid landets gränser, vill jag minnas att herr Antonsson sade tidigare under debatten. Herr talman! Det vore mycket mer att säga i denna fråga, men jag skall nöja mig med vad jag har sagt. Det är från utgångspunkter sådana som de här anförda som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till de reservationer där företrädare för centerpartiet är under tecknare. Jag vill dock göra ett undantag. Det gäller reservationen 5 vid punkten 7 . Där yrkar reservanterna på en utredning om inrättande av ett samordningsorgan mellan de biståndsgivande myndigheterna: riksdag, näringsliv, mission och andra humanitära organisationer. Jag kommer att rösta mot den reservationen av det enkla skälet att vi redan har ett sådant organ. Styrelsen för SIDA fungerar som ett sådant organ, och efter vad jag har kunnat förstå finns det i det avseendet ingen anmärkning att rikta mot SIDA. Jag slutar alltså, herr talman, med att yrka bifall till reservationer undertecknade av centerpartister med det undantag som jag har nämnt.

Herr talman! I den s.k. civiliserade världen talas ofta om underutvecklade länder, och man menar då de fattiga länderna som många gånger kan uppvisa en äldre kultur än kanske vi har, medan den ekonomiska och tekniska utvecklingen ligger långt efter de rika ländernas.

Det är politiker som inte vill förstå eller, rättare sagt, glömt att det ju är de som skall gå i spetsen för vad de tror är sant och riktigt. Om det inte finns någon opinion är det naturligtvis politikern som har inte bara plikten utan också förmånen att väcka en opinion. Man kan väl förstå att vår ungdom ställer sig tvivlande till politiker som drömmer om att bygga upp en social välfärdsstat men glömmer att vi i framtiden kommer att omges av hungrande miljoner människor. De internationella problemen är 1960 och 1970-talens största frågor. Det går inte längre att blunda för den världskatastrof som inte sakta utan blixtsnabbt närmar sig. Man kan ha olika synpunkter på u-hjälp. Vill man inte betrakta frågan från internationell och moralisk synpunkt måste man ändå förstå att, om vi inte gör någonting, kommer våra barn att möta de oerhörda problem som Ööverbefolkning, fattigdom, svält och därmed krig utgör. En aktiv u-hjälpspolitik får därför även anses vara en god försvarspolitik. Varken bajonetter eller Berlin-murar kommer i framtiden att kunna hindra svältande miljoner människor att svämma över den rika världen. Med förbättrade kommunikationer och en alltmer omfattande världshandel blir jordens länder mer och mer beroende av varandra, och om vi vill behålla vår levnadsstandard har vi helt enkelt inte råd att låta några som helst resurser ligga outnyttjade, vare sig det gäller kapital, material, teknik eller människor. För att kunna utnyttja sina tillgångar på bästa sätt vid en gemensam byteshandel och kunna betala för vad andra länder producerar behöver dock många av våra u-länder hjälp vid starten. Vad som behövs i framtiden är sålunda inte någon på allmosor grundad hjälpverksamhet, där såväl enskilda individer som hela stater tror sig kunna lösa sina problem genom att räcka ut två tomma händer, utan ett klart och på ekonomiska och sociala grunder fördelat arbetsprogram. Uppfattas u-hjälp som en allmosa har den ofta ett rent negativt värde. Alla har vi vår stolthet. Att behöva ta emot en gäva utan vederlag är förnedrande, även om gåvan ges i bästa välmening. Endast en slav kan ta emot en gåva utan att vilja gengälda den. Kravet på frihet ligger förankrat djupt i varje människa, och känslan av oberoende är ofta betydligt starkare än en utomstående från början vill föreställa sig. Att behöva ta emot hjälp utan motprestation föder därför gärna en viss arrogans eller rent av aversion mot givaren. Man måste ha klart för sig att vi många gånger inte kommer att få något tack för våra hjälpinsatser, utan vi kommer snarare att betraktas med misstänksamhet av gåvomottagaren. Många av våra politiker talar ofta om hur mycket vi hjälper och jämför oss med andra folk. Man nämner aldrig i det sammanhanget att Sverige har haft fred i över 150 år. Det får inte bli så att vår u-hjälp i framtiden mäts i någon tio-i-topp-liga. Här har i kväll talare efter talare sagt att u-hjälpen skall vara någonting som bör stå över partierna, och det håller jag gärna med om. Men i det andra andetaget har det sagts, att det ändå var vi som började först; det var vi som sade det och det; slå upp sidan så och så! Man faller så lätt tillbaka i det gamla. Det kan bara klart konstateras att Sverige ger alldeles för litet. Tio professorer i nationalekonomi uttalade häromdagen att vi redan nu har möjlighet att ge 1 procent av bruttonationalinkomsten till u-länderna. Givetvis får inte, som många talare framhållit i kväll, enprocentmålsättningen vara något annat än ett riktmärke och absolut inget slutmål. Ända in i början av detta decennium hade vår mission satsat mer än staten på u-landshjälp. Det måste anses vara skrämmande att, när vi i dag behandlar den statliga långtidsplaneringen av vår u-landshjälp, den sittande regeringen inte tror sig kunna uppnå enprocentmålet förrän nästan i mitten på 1970-talet. När riktlinjerna för det svenska biståndet drogs upp i proposition nr 100 år 1962 godkände ju egentligen reged3&x — Andra kammarens protokoll 1968 ringen och riksdagen enprocentmålet, och det sattes redan från början i relation till den egna nationalinkomsten. Vår strävan skulle på den tiden Hlksom även nu vara att inom detta decennium uppnå det mål som då fastställdes. I stora annonser kunde vår finansminister häromdagen tala om vår ökade bruttonationalprodukt, som sades ha stigit med 4,35 procent. Men u-hjälpen har stannat vid 0,35 procent. Det har i dag ställts hypotetiska frågor hur en kommande regering kommer att ställa sig i u-hjälpsfrågan, det har talats om överbud och underbud — jag tycker att man glömt det viktigaste budet, nämligen kärleksbudet. Man vill inte förstå att vi människor i framtiden inte bara kan vara människor utan också måste vara medmänniskor. I sitt utlåtande angående biståndsprogrammets mål skriver utskottet att åtgärder från svensk sida liksom hittills skall sättas in, ägnade att motverka svälten och massfattigdomen, begränsa befolkningstillväxten, förbättra utbildningen och påskynda den ekonomiska utvecklingen. Personligen hävdar jag att undervisningen är det viktigaste i all u-hjälp. Hur skall man kunna lära ut familjeplanering till människor som inte kan läsa och skriva? Hur skall man kunna lära ut jordbruk så länge huvudparten av u-ländernas befolkning är analfabeter? Hur kan politiker över huvud taget drömma om sociala revolutioner, så länge människor inte kan läsa och skriva? Oftast blir då våra stackars medmänniskor slavar i allehanda militärregimer och diktaturer. Enligt min mening satsar vi många gånger alldeles för stort och pretentiöst. Vi bygger exempelvis en lärarhögskola i Kenya, vilken med driftsomkostnader kommer att gå på 50 miljoner kronor. Där tänker man utbilda lärare för högre undervisning — i ett land där inte ens hälften av befolkningen kan läsa eller skriva! Hur många byskolor på primärstadiet hade inte kunnat uppföras för dessa 50 miljoner kronor! I statsutskottets utlåtande står det bl.a. att den svenska biståndspolitiken har av statsmakterna kontinuerligt utformats och reviderats med största möjliga hänsynstagande till mottagarländernas önskemål och FN-organens och de internationella biståndsprogrammens samlade erfarenheter. Ja, många gånger har man tyvärr rättat sig alltför mycket efter mottagarländernas önskemål. I utvecklingsländerna vill man t.ex. nämligen många gånger uppföra skrytbyggnader för staten. Det hade varit bättre om vi haft en större samordning med Förenta Nationernas olika organ och en bättre koordinering med våra frivilliga organisationers redan insatta hjälpinsatser. Alltför många misstag har gjorts. Många kan givetvis hänföras till den nästan fullständiga bristen på enhetlig planering före SIDA:s tillkomst 1965. Många projekt ser nästan ut att ha igångsatts för att kunna placera ut en svensk flagga. Man har inte undersökt huruvida den insatta hjälpen verkligen varit den riktiga och om den inte i samråd med t.ex. FN eller andra organ hade kunnat ge bättre resultat. Ovissheten om den framtida anslagsutvecklingen har givetvis hittills gjort det svårt för SIDA att genomföra vissa planeringar. När man i vissa fall haft sådana planeringar har man fått svika givna löften och t.o.m. fått uppskjuta beslutade eller planerade projekt, allt i brist på pengar. I motionen II:209 har herr Werner och jag hemställt om tillsättandet av en svensk biståndsattaché i åtminstone varje huvudmottagarland. Det måste i framtiden finnas någon instans som koordinerar vår statliga, frivilliga och industriella hjälp — ja, även upptar samarbete med andra nationers biståndsprogram i de länder där vi arbetar. Nu kan man många gånger hitta svenska organ som arbetar ovetande om att andra nationer utför samma biståndsarbete och bedriver liknande forskning kanske bara något tiotal mil från den egna biståndsverksamheten. Man måste som jag sade koordinera verksamheten. Låt mig där bara ta ett exempel. I Etiopien driver Lutherska världsförbundet sin stora radiostation, Radio Voice of Gospel. Med den radiostationen når man miljoner människor, men man kan ännu inte utnyttja all sändningstid. Nere i Moshi i Tanzania ligger en kooperativ skola, där man bl.a. har kombinerad korrespondensundervisning per brev och radio men man har bara en sändningstid på en kvarts timme i veckan i Tanzanias radio. Tänk bara vad man där skulle kunna uträtta med litet samarbete mellan Radio Voice of Gospel och våra biståndsorgan. Utskottet skriver i sitt utlåtande att man erfarit att uppmärksamheten för närvarande inte minst är inriktad på att finna smidigare lösningar på fältet av de problem som den växande projektadministrationen i de s.k. huvudmottagarländerna för svenskt bistånd erbjuder. Utskottet uttalar att särskilda svenska biståndsattachéer avses komma att bli knutna till ambassader i de s.k. huvudmottagarländerna i större utsträckning än hittills. Det är nu två år sedan man utfärdade en instruktion för biståndsattachéer, men mig veterligt har vi hittills bara haft en sådan i tjänst, nämligen i Pakistan. I Etiopien kom den dåvarande biståndsattachén att nästan helt ägna sig åt regionalprojektet i Arussi. För närvarande har vi inte heller någon biståndsattaché i Etiopien. Utskottet skriver att instruktionen för biståndsattachéer på grund av rekryteringssvårigheter ännu inte kommit att prövas mer än i ett par fall. Jag vill fråga, om man verkligen bemödar sig om att få fram några biståndsattachéer. Jag har en känsla av att det för när varande är våra ambassadsekreterare, vilka, trots att de har oerhört mycket att göra provisoriskt också får tjänstgöra som biståndsattachéer. Det är, som sagt, bara i Pakistan man fått möjlighet att i praktiken se hur oerhört viktigt det är att ha en biståndsattaché. I propositionen nr 101 utnämns plötsligt Sudan till huvudmottagarland, d.v.s. till ett land dit olika slag av svenska insatser koncentreras. Mig veterligt har Sudan endast erhållit svensk hjälp i form av ett mycket omdiskuterat lån på 35 miljoner kronor till byggande av brunnar och s.k. hafirer. Lånet betraktades av många, när frågan var föremål för diskussion i riksdagen, såsom en engångsföreteelse. Det framhålles också i utlåtandet att man sedan länge varit överens om »att en koncentration av biståndet till ett fåtal huvudmottagarländer utgör förutsättningen för grundlig planering av biståndsinsatserna». Jag vill därför fråga varför Sudan plötsligen har utnämnts till huvudmottagarland. Jag ser att det just nu inte finns någon närvarande i denna kammare som kan svara på frågan, och jag får väl därför återkomma till den vid ett senare tillfälle. Men är det verkligen meningen att Sverige skall satsa ytterligare i Sudan? Det har ju inte på något sätt framgått av handlingar eller uttalanden från vare sig SIDA eller regeringen.

Jag vill inom parentes framhålla att jag hoppas att ordet »eller» i det senare fallet är ett feltryck och skall utbytas mot »och». Det är väl så att man både vill främja en sund arbetsmarknadspolitik och en human flyktingpolitik. Jag förstår att detta utlåtande har tillkommit i allra största skyndsamhet. Det måste ändock vara en skandal att riksdagen på det sätt, som nu sker, i slutet av maj skall behandla så oerhört viktiga frågor som dem som dag efter dag läggs på våra bord. Klockan slår nu snart 12 i natt, och vi kommer förmodligen att få ägna resten av natten åt frågan om u-hjälpen. Jag skulle absolut inte heller ha något emot detta, bara vi hade fått tillfälle att i lugn och ro studera alla hithörande handlingar. Det måste vara något fel på de arbetsformer vi för närvarande har, att de inte ger oss tillfälle att bättre sätta oss in i frågorna. Det har många gånger tidigare i kväll diskuterats vilka länder som skall få hjälp. Många menar att vi endast bör hjälpa länder, där det inte förekommer regimer som har våld, rasdiskriminering o.d. på sitt program. Enligt min mening bör man givetvis inte underlåta att hjälpa folk i länder där sådana förhållanden råder. Ty det är väl ändå så att människorna inte skall straffas både genom att bo i diktaturländer, rasdiskrimineringsländer, och genom att inte få någon hjälp. Jag och många med mig anser ändå att vi kunde ge hjälpen under förutsättning av vissa löften från den sittande regimens sida om lättnader för den förtryckta befolkningen. Till Sudan lånade svenska staten ut 35 miljoner kronor, trots att fullt inbördeskrig rådde i landet och trots att regimen fördrivit tusentals människor i det raskrig som ännu pågår mellan den regerande arabregimen och den sydsudanesiska negerbefolkningen. Medan staten lånade 35 miljoner till regimen i Sudan samlade svenska folket genom Radiohjälpen in ungefär 18 miljoner för att hjälpa de sydsudanesis ka flyktingar som samma regim fördrivit. Kriget i Sudan fortsätter. En av de negerledare som försökt få till stånd en sammanjämkning — jag syftar på parlamentsledamoten William Deng — blev mördad häromdagen. — Hur är det egentligen — skall vi verkligen satsa i ett sådant land som Sudan? Varför är det ett huvudmottagarland numera? Det finns all anledning att ställa dessa frågor.

Herr talman! Efter detta av idealitet präglade och med djup känsla och stor sakkunskap framförda tal av herr Rubin är det kanske svårt för mig att med någon oratorisk effekt lägga fram synpunkter på vissa delfrågor i det väldiga ämne, som nu under många timmar debatterats i denna kammare. Jag anser det emellertid nödvändigt för min egen skull att för kammaren redovisa en del av vad jag personligen under utskottsbehandlingen varit intresserad av.

Utskottet vill uttrycka önskemålet om ett förtydligande av innebörden av begreppet i fråga». Formuleringen innebär alltså en kritik mot vad som skett och en begäran om att regeringen i fortsättningen preciserar och definierar just detta begrepp. Utrikesministern riktade kritik mot folkpartiet och centerpartiet och sade att vi förde en träta för trätans egen skull. Han gjorde därvid ironiska anspelningar på hur litet som under senare år hade skilt oppositionens förslag från regeringens. Men, herr talman, i avsaknad av någon framlagd plan för uppnående av enprocentsmålet har vi tvingats att lägga fram alternativ som inte kunnat underbyggas genom något särskilt program. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att vi förra året med kraft yrkade, att en plan skulle läggas fram bill i år om hur det mål som sattes i riksdagsbeslutet 1962 skulle kunna nås någorlunda snabbt, sedan så markerade förseningar uppkommit som dem vi kunnat konstatera på senare år. Det är verkligen inte fråga om en träta föranledd av någon partipolitisk spekulation när vi för nästa budgetår föreslår en dubbelt så stor ökning av anslaget till utvecklingshjälpen som regeringen föreslår och en plan som leder fram till enprocentsnivån två år tidigare än regeringens plan. Att tala om träta för trätans egen skull är tillvitelser, som vi tillbakavisar. Det är dock en skillnad mellan regeringen och mittenpartierna på sammanlagt 900 miljoner kronor under perioden. Det finns all anledning att tala ut om den skillnaden i framgångstakten för att öka våra u-landsinsatser. Utrikesministern sade också att uhjälpen var en så allvarlig fråga att den borde lyftas över det partitaktiska spelet, som han uttryckte det. Detta sades som ett instämmande i något som herr Bohman hade anfört av ungefär samma innebörd, Är denna attityd månne inte baserad på det förhållandet att socialdemokratin och högern hänger ihop om den långsamma takten mot målet och inte — eftersom de två partierna i övrigt är så omaka — vill gå i par hur länge som helst? Man kan undra! Förhåller det sig inte också så, att vi i detta hus har många svårbehandlade frågor att ta ställning till och att det hittills bara varit försvarsfrågan som lyfts över partierna — i år har dessutom denna praxis brutits av socialdemokraterna. Har man klart uttryckt olika meningar om hur snabbt man skall bygga ut viktiga insatser för u-länderna, skall dessa olika meningar få brytas mot varandra och voteringsapparaten slutligen få avgöra hur det skall bli. Jag understryker gärna önskvärdheten av att vi alltid söker sträva efter jämkningar och kompromisser för att nå enighet. Jag har själv i regel satt sådana strävanden i främsta rummet vid påbörjandet av utskottsbehandlingen av kontroversiella frågor. Att det inte gått så bra denna gång i statsutskottet annat än på några få punkter innebär ingenting ovanligt. Regeringen håller i allmänhet benhårt på sina bedömningar i anslagsfrågor, och inga sakskäl brukar rubba dess anhängare. Bland det vi dock i utskottet kunnat enas om är kravet från mittenpartiernas sida om en plan för hur informationsverksamheten kring u-hjälpsfrågorna i fortsättningen skall bedrivas. SIDA anmodas att i samband med sin nästa anslagsframställning lägga fram förslag till en dylik plan. Jag tror att det är väsentligt — och detta har påpekats av tidigare talare — att informationsverksamheten kring uhjälpsinsatserna får en ökad bredd. Därvid kan man inte gå till väga på det sättet att man slumpvis sänder ut broschyrer eller annat dyrt propagandamaterial, utan man måste tänka igenom på vad sätt vi skall kunna tränga igenom indolensen hos många i vårt folk. Psykologisk och annan expertis bör därför tas i anspråk för uppläggningen av denna kampanj. Att vi nöjt oss med det av regeringen föreslagna anslaget beror på att man först måste ha en plan och bedöma kostnaderna för genomförandet av denna plan. Det betyder att vi kan räkna med att propositionen nästa år innehåller förslag om väsentligt ökade anslag för informationsverksamheten. Mittenpartiernas förslag till anslagsökningar medför också ökade personella insatser. Vi vet att SIDA satsar för fullt på personalrekrytering. Våra förslag medför att man i det avseendet måste anspänna sig än mer. Jag tror att det finns många idealister — det har visat sig inte minst under senare tid, till och med här utanför riksdags huset — som SIDA bör ta kontakt med för att försöka få dem intresserade för en aktivitet på detta område som kan ge resultat och även vara till personlig tillfredsställelse för dem. Sedan många år har vi fredskårister. Dessa har ökat i antal, och de behöver öka än mer i antal. Jag tror att det även på detta område finns ytterligare en del att göra. Vi har på den punkten inte kunnat ena oss inom utskottet annat än helt allmänt. I fråga om anslaget anser vi reservanter från folkpartiet och centerpartiet att det i första hand för nästa budgetår behövs ytterligare 2 miljoner kronor = för = fredskårsverksamheten, framför allt den verksamhet som kan bedrivas med frivilligorganisationernas hjälp. Jag tror att det i detta avseende finns oanade möjligheter till ökade insatser. När man talar om personalrekryteringen kommer man också in på frågan om meritvärderingen. Det är ju meningen att våra u-lanidsexperter över huvud taget inte skall tjänstgöra så länge utomlands. De skall kunna komma tillbaka och återinträda i arbetslivet här hemma. Men frågan om hur man skall bedöma u-landstjänstens meritvärde är fortfarande olöst. Det är en fråga som riksdagen skall ta ställning till i höst. Men jag har redan nu velat anmäla att detta är ett problem som man bör tänka över.

Jag förmodar att man på SIDA försöker lösa dessa problem, men jag vill ändå från denna talarstol understryka att man grundligt måste fundera även över sådana problem på det praktiska planet. Slutligen, herr talman, skall jag beröra en fråga som då och då tidigare i dag behandlats och som folkpartiet och centerpartiet tagit upp, nämligen behovet av att se över den administrativa organisationen. Vi har ifrågasatt om man inte rent av borde sikta in sig på att förändra SIDA:s ställning i administrativt hänseende. I blickpunkten står frågan om man inte kan plocka in SIDA i utrikesdepartementet — SIDA handlägger ju frågor som kanske inte så sällan kolliderar med regeringens utrikespolitik i övrigt. Jag tror också att det för närvarande föreligger rent praktiska svårigheter att matcha denna verksamhet jämsides med ambassadverksamheten i övrigt i en del länder, där vi har biståndsverksamhet av större omfattning och där vi kommer att öka denna.

Detta är, menar jag, ett tecken på att det behövs nya former för verksamheten. På SIDA tycks man treva sig fram för att uppnå en lösning. Jag tror emellertid att det skulle vara en fördel om vi fick ett samlat grepp på detta genom en utredning som förutsättningslöst såg över det hela. Man behöver fördenskull inte hejda den nuvarande utvecklingen med biståndskontor, vilket jag för egen del tycker är en riktig utveckling. Den har ju också prövats av andra länder, som utövar biståndsverksamhet av stor omfattning. Den fråga som vi inom folkpartiet och centerpartiet fört fram är alltså om inte en allmän översyn med sikte på biståndsadministrationens inlemmande i utrikesdepartementet är av behovet påkallad. Vi har därför krävt en särskild utredning som också skulle kunna ta upp frågan, om inom regeringen en särskild statsrådspost bör avdelas för denna verksamhet, som är av så speciell natur. Herr talman! Jag har alltså på grund av tidsnöden mycket flyktigt berört dessa frågor, som — särskilt den senare — skulle kunna förtjäna ytterligare diskussion. Jag slutar med att yrka bifall till de reservationer som rör de frågor som jag här har tagit upp. Jag yrkar självfallet i övrigt bifall till de reservationer som undertecknats av folkpartister och centerpartister gemensamt.